Herr talman! Mats Green har frågat mig vilka konkreta bostadspolitiska åtgärder och satsningar jag hittills har tagit initiativ till och framför allt om det finns några planer från min sida på konkreta åtgärder och satsningar framöver.I budgetpropositionen för 2015 satte regeringen upp ett mål om att det fram till 2020 ska byggas minst 250 000 nya bostäder. Bostadsbyggandet har under en rad år legat på alltför låga nivåer. Sverige växer, och det finns ett underskott av bostäder till följd av att nyproduktionen av bostäder inte har hållit jämn takt med vare sig behov av eller efterfrågan på bostäder under en lång följd av år. Den generella bristen på bostäder gör det särskilt svårt för unga att etablera sig på bostadsmarknaden, och ett stort antal kommuner anger att de har brist på bostäder som unga efterfrågar. Medianåldern för flytten hemifrån ökar i storstadsregionerna, och det råder en utbredd brist på studentbostäder på universitets och högskoleorter. Bostadsbristen riskerar framtidens tillväxt, minskar rörligheten och försvårar matchningen på arbetsmarknaden.Bostadsbristen behöver mötas med ett ökat bostadsbyggande. Det är särskilt angeläget att utbudet av alla slags hyresrätter, inklusive studentbostäder, ökar. Regeringen lyfte i budgetpropositionen för år 2015 fram nya tänkbara åtgärder, däribland frågan om att skapa lämpliga incitament såväl för byggande av små energieffektiva hyresrätter eller studentlägenheter som för de kommuner som står för ett ökat bostadsbyggande.Miljonprogrammets flerbostadshus behöver moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Regeringen föreslog därför i budgetpropositionen en stor satsning på ett stöd för renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena som bland annat bidrar till energieffektivisering. Jag beklagar att denna viktiga satsning röstades ned av riksdagen.En viktig förutsättning för bostadsbyggandet är infrastruktur som ger människor möjligheter att snabbt och enkelt resa mellan bostad och arbetsplats. En annan är att också beakta behovet av att redan från början bygga hållbara bostäder och ett hållbart samhälle när man bygger nytt. Bostadsbyggandet är en del av stadsutvecklingen.Bra kollektivtrafik öppnar upp för nya, attraktiva lägen för bostadsbyggande. I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att 500 miljoner kronor per år avsätts till insatser för förbättrade stadsmiljöer 2015-2018 i form av statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort. Regeringen har givit Trafikverket i uppdrag att utveckla ett ramverk för så kallade stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter.

Herr talman! Det var tisdagen den 3 mars, alltså för exakt två veckor sedan, som statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund via en debattartikel i Dagens Nyheter klargjorde att man ville slopa överskottsmålet för statens finanser.

Då kan man bara konstatera att det är en ambitionssänkning i förhållande till Alliansens mål om 300 000 nya bostäder till 2020. Sedan tycker jag att man ska vara ärlig med, herr talman, att behovet är större än så. Men det sista vi behöver är en ambitionssänkning av en internt splittrad och handlingsförlamad regering.För det andra, herr talman, säger bostadsministern i sitt svar att bostadsbristen behöver mötas med ett ökat bostadsbyggande. Det instämmer vi från Alliansen i. Dock inställer sig då den alltför uppenbara frågan: Varför hade den rödgröna regeringen i sitt budgetförslag inte med ett enda förslag för ett ökat bostadsbyggande? Det var alltså inte ett enda regeringsförslag för ett ökat bostadsbyggande.Det enda man föreslog i det rödgröna budgetförslaget var symboliska budgetposter i form av två mindre stödbidrag. Det var ett för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus i miljonprogramsområden. Och det var ett lika symboliskt bidrag till upprustning av skollokaler.Det enda man då föreslagit handlar ärligt talat om felriktade och i stort sett helt effektlösa nålpengar i fråga om befintliga, redan byggda, bostäder. Förslag om byggande av nya bostäder lyser, som sagt, helt med sin frånvaro. Det duger inte, herr talman.

Herr talman! Mats Green har ställt en viktig interpellation. Det var många av oss som reagerade på artikeln, och mot bakgrund av att vi vet vad som stod i förslaget i budgetpropositionen från regeringspartierna delar jag helt Mats Greens uppfattning. Det var två olika typer av bidrag, och det var energieffektiviseringar och upprustning av skolor. Förslag och investeringsstöd som skulle bidra till nyproduktion fanns inte i budgetförslaget. Därför är det högst relevant i dag att ställa sig frågan vad det är som avses med den typen av artikel.Jag gläds dock åt vissa delar i svaret. Trots att statsrådet inte svarar på Mats Greens fråga kan jag nämligen konstatera att samplanering mellan kollektivtrafik och bostäder är en viktig faktor, det vill säga att bostäder är en förutsättning för att staten ska kunna bistå med investeringar i kollektivtrafik lokalt och regionalt. Sedan är jag glad över att cykling nämns, och det måste jag framhålla. Den stora frågan är dock vad det innebär med statlig medfinansiering lokalt och regionalt om det inte är kopplat till bostadsbyggande.När det gäller de övriga åtgärder som skulle kunna beröras får man återigen bilden av att det är nationella pengar som ska lösa bostadskrisen. Jag vill än en gång ställa frågan till statsrådet vilka andra nog så viktiga åtgärder statsrådet kan tänka sig att återkomma till riksdagen med. En sådan viktig faktor som kunde konstateras vad gällde regelverket, krånglet och hindren för bostadsbyggande var att mindre krångel och hinder betydde kanske uppemot 15-20 procent av produktionskostnaden för de mindre hyresrätterna. Det finns alltså en annan väg att gå, och det är att jobba med att göra det lättare och enklare att bygga.

Herr talman! Jag tackar Mats Green och Mehmet Kaplan, återigen. Vi har diskuterat regelfrågor och regelförenklingar vid en tidigare debatt här i eftermiddag, och jag anser att den debatten är avklarad. Nu handlar det i stället om statens ansvar och statens inriktning. Centerpartiets uppfattning är att staten ska satsa på sådana åtgärder som innebär att vi bygger Sverige starkt. Statens medel ska användas för att stärka människor och regioner. Det är genom satsningar på infrastruktur, utbildning och företagande i hela landet vi kan få bostadsbyggandet att ta fart, inte genom direkta subventioner och stöd till byggandet. De mindre attraktiva lägen vi har blir inte attraktivare bara för att det byggs mer där, utan de måste göras till attraktiva A-lägen genom att vi satsar inte bara på bra trafiklösningar, ett fungerande civilsamhälle, fritidsaktiviteter, god kvalitet i skolorna och fler arbetsplatser lokalt utan också på möjligheter att transportera sig till de platser i närområdet där arbetstillfällena finns. Vi har också fått höra i Mehmet Kaplans svar att han är ledsen över att det inte satsas 1,7 miljarder kronor på miljonprogrammet under fyra år. När vi räknar på det ser vi att det är pengar som räcker ungefär till en duschblandare och några tapetrullar i de 400 000 bostäder i miljonprogrammet som skulle behöva rustas upp och energieffektiviseras. Det kan man naturligtvis vara ledsen över, men jag tror att Mehmet Kaplan och byggindustrin ska vara väldigt glada över att det är just den budget Alliansen föreslog som vann riksdagens gillande. Med den budget som föreslogs från regeringssidan skulle kostnaderna för byggindustrin nämligen öka med 2,4 miljarder årligen, enbart på grund av att regeringen hade för avsikt att dubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 25 år. Med en byggindustri som har närmare 50 000 anställda som är under 25 år skulle kostnaderna för dessa 20 procent av de anställda sammantaget bli ca 2,4 miljarder.

Det blir en pluspost på 1,7 miljarder. Byggindustrin får alltså 2,5 miljarder högre kostnader med regeringens föreslagna budget än vad den har med den budget som nu gäller. Det är ju lite intressant när man talar om stöd till byggindustrin för att byggindustrin ska bygga mer bostäder. Man borde i stället titta på och diskutera hur mycket pengar staten och kommunerna tar ifrån byggbranschen.

Herr talman! Ministern har själv presenterat det som behöver göras, och man kan i dag läsa på DN Debatt om sex punkter, tror jag att det var, med åtgärder. Jag tänkte fokusera på tre av dem. Det handlar om statens ansvar, om att snabba upp byggprocessen och om konkurrens. Det är inte därmed sagt att de andra punkterna är oviktiga, men jag börjar med de här. När det gäller statens ansvar har staten i praktiken inte haft något ansvar de senaste åren. I stället har det legat enbart på kommunerna, och det har varit en tuff uppgift för dem. Har man ett kommunalt byggbolag har man nämligen det verktyget, men i övrigt har man inte många verktyg i kommunen. Det är klart att man kan göra en bättre markprocess och att det finns mycket sådant, men när det de facto handlar om att sätta igång och börja bygga ligger det i byggbolagens händer. Byggbolagen har prioriterat det som ger mest pengar. Det är lönsamt att bygga hyresrätter, men byggbolagen har bedömt att det är ännu mer lönsamt att bygga bostadsrätter och villor. De hyresrätter som ändå har byggts är framför allt fashionabla hyresrätter med höga hyror. Över hälften av landets kommuner uppger att de har bostadsbrist, och det är framför allt hyresrätter med rimliga hyror som behövs. Det är dock inte det byggbolagen vill bygga, och det är här staten kommer in. Genom ett statligt ansvarstagande kan man stimulera byggandet av det som behövs. Det har tidigare gjorts stimulanssatsningar, och det har faktiskt fått effekt. Det har dömts ut som att det inte har fått effekt, men det är på grund av att det sattes in ganska sent. Där kan man vara självkritisk och säga att vi när vi var i regeringsställning borde ha satt in insatserna tidigare, men man såg definitivt att det fick effekt. Det byggdes fler hyresrätter med rimliga hyror på grund av stödet. Därför är det en bra väg. Av interpellanten kallas det ineffektiva subventioner, men det har bevisligen haft effekt där det har provats.Sedan kan man fråga sig vad vi kallar det stöd som finns till det ägda boendet, alltså framför allt villor men även radhus och till viss del bostadsrätter, även om det bara gäller den egna lägenheten och inte bostadsrättsföreningen. Inget av detta gäller för hyresrätter. Det finns dessutom en form av dubbelbeskattning på hyresfastigheter.Det viktigaste är inte vad man kallar det utan att det är en förmån. Vi kan se att skillnaden har vuxit mellan hyresrätt och ägd bostad när det gäller beskattningen. Det finns en skattemässig diskriminering, och den behöver vi rätta till.Bristande konkurrens är ett enormt problem som vi måste jobba vidare med, för det leder till dyrare byggande och i vissa fall till att det inte byggs alls.
Herr talman! Jag tackar Mats Green för den viktiga frågan och Nina Lundström, Ola Johansson och Hillevi Larsson, som tog upp viktiga aspekter på detta.En viktig bit av själva grundfrågan handlar om hur vi ser på vad som har hänt de senaste åtta åren. Vi kan luta oss tillbaka och tycka att det har varit en perfekt tid med väl avvägda förslag som har lett till att vi har ett fantastiskt läge där det knappt råder någon bostadsbrist.Jag är inte av den åsikten att man ska skylla allt på tidigare regeringar, utan jag tror att vi måste vara konstruktiva och titta framåt. En del av min ansats i mitt svar handlar just om den konstruktiva hållningen.Det finns i dag en stor brist på hyresrätter och bostäder som vanliga människor har råd med. Bostadsbristen drabbar framför allt två grupper, unga och studenter samt människor som har en svag ekonomi. Hillevi Larsson redogjorde förtjänstfullt för detta.Efter flera decenniers bostadsbrist ser vi tydligt att marknaden inte ensam klarar av att hantera detta.

De 1,7 miljarderna och pengarna till skollokalsrenovering skulle, enligt Mats Green, vara små symboliska summor. Å ena sidan tycker ni att det inte borde finnas några pengar till detta, å andra sidan tycker ni att det finns för lite pengar. Jag får ärligt talat inte ihop det, herr talman.Det är en dubbel negation. Antingen tycker Mats Green, Nina Lundström och Ola Johansson väldigt olika saker eller så framställer de det som att oavsett vad jag säger kommer jag att hamna på fel sida om den gräns de har satt upp. Damned if I do, damned if I don't. Den typen av logik har jag svårt att bemöta. Vi har varit tydliga med att Sverige befinner sig i en svår situation med allvarlig bostadsbrist. Jag har räknat upp ett antal områden där vi har framfört idéer för hur vi ska få igång ett byggande som genererar fler bostäder. Regeringens mål om 250 000 bostäder fram till 2020 ogillas av Mats Green. Om vi under slutet av denna mandatperiod har detta mål i sikte borde Mats Green och hans kolleger i oppositionen vara glada. Kan vi nå 300 000 fram till 2020 är det bara bra. Men hur man kan sätta upp ett vackert mål om 300 000 bostäder fram till 2020 och inte ha något annat aktivt bostadspolitiskt förslag än att lita på att marknaden ensam ska sköta detta med hjälp av regelförenklingar, som i och för sig är viktiga och bra, är för mig en gåta.

Herr talman! När vi stod här förra veckan och diskuterade motionsbehandlingen och det betänkandet konstaterade Centerns Ola Johansson att vi egentligen bara diskuterade Alliansens bostadspolitik av den enkla anledningen att det inte fanns något annat att diskutera. Det är problemet. Ministern talar om en konstruktiv hållning. En konstruktiv hållning i min värld handlar om att göra något, inte bara prata. Det är det denna diskussion handlar om.Min uppfattning är att ministern verkar tro att hans uppdrag är att vara kommentator, att han ska kommentera och till vissa delar problematisera de bostadspolitiska utmaningarna rent allmänt. För en bostadsminister med ansvar för bostadsbyggandet är uppgiften inte att kommentera, herr talman. Uppgiften är att agera och leverera. Det är det all politik måste handla om.Vidare kan jag inte tolka Hillevi Larssons inlägg på något annat sätt än att ni vill ta bort ränteavdraget. Jag skulle gärna vilja få ett klargörande i det.Det statsrådet kallar en massiv satsning på energieffektivisering inom allmännyttan räcker snällt räknat till en duschblandare per lägenhet. Det är ingen massiv satsning. Herr talman! Framför allt blir det inte en enda ny bostad i Sverige. Det blir bara nålpengar till redan befintliga bostäder. Det kommer inte att åstadkomma en enda ny bostad i någon del av Sverige för någon enskild människa. Det håller inte, mina vänner.Jag tycker inte att man ska slå sig för bröstet, för vi är alla överens om att vi har utmaningar som måste hanteras. Just därför är det förståeligt att vi inom Alliansen är ganska otåliga. Vi har ändå lyckats presentera ett stort antal förslag som regeringen har avvisat. Jag hade haft respekt för detta avvisande om ni hade haft ett alternativ, men ni har avvisat det utan att ha något eget alternativ över huvud taget.Herr talman! Att lägga stora samhällsutmaningar, som till exempel bostadspolitiken, och hanteringen av dem i malpåse är inte rätt väg för Sverige. Det är inte att visa respekt för de utmaningar enskilda människor står inför. Det är inte så utmaningar för enskilda människor och för Sverige i stort löses. Det håller inte.
Herr talman! Jag fick inte svar på min fråga om samplaneringen mellan kollektivtrafik och bostäder. Statsrådet sa i en tidigare debatt i kväll att han som statsråd inte ska lägga sig i hur många bostäder som byggs lokalt. Men om man ska gå in med medel för kollektivtrafik lokalt och regionalt har det i alla fall i Alliansens arbete varit viktigt att det också byggs bostäder, att det finns en samplanering. Jag kunde inte uttolka vad statsrådet menade.Apropå Hillevi Larssons diskussioner om prognoser och bostadsbyggande är Boverkets prognos för 2015 42 500 bostäder. För att göra en liten jämförelse var prognosen för 2005, då man anser att det byggdes väldigt mycket, 32 000 bostäder. Toppåret 2006 var det 35 000 bostäder. Mer än hälften av det som nu byggs - 42 500, enligt Boverkets prognos - är hyresrätter. Men vi är inte nöjda. Det kommer inte att räcka. Vi måste göra mer.Men rätt ska vara rätt - det har gjorts väldigt mycket åtgärder. Nu är den stora oron att vi inte vet vad regeringens politik innebär. Det är därför vi debatterar med statsrådet; det råder osäkerhet om vilken riktning bostadspolitiken ska ta. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerOsäkerheten gör att vi behöver diskutera frågorna. Osäkerhet är en risk, och det kostar pengar. Därför hoppas jag att statsrådet tar tillfället i akt att förklara om kollektivtrafik, ur statsrådets synpunkt, innebär att man också ska bygga bostäder. Varför ska man annars satsa?

Herr talman! Ja, vi lyssnar på företagen, ministern, och då hör vi dem säga: Vi önskar oss ingen finansiell dopning. Det gäller inte bara de privata fastighetsägarna och byggföretagen utan också allmännyttan. De önskar ingen finansiell dopning och inga fler subventioner.Nu vet vi inte var de eventuella miljarderna kommer att landa. Jag erkänner att finansieringen är en fråga som såväl byggindustrierna och Boverket som andra aktörer har lyft upp i debatten. Det är viktigt att komma till skott med den saken. Att ministern inte uttrycker sig tydligare än han gör tar oss inte närmare sanningen.Jag vill påstå att byggbranschen har ett eget ansvar för att se över sina kostnader. Det vore rent kontraproduktivt att utlova pengar till dem om ambitionen är att sänka byggkostnaderna.Hillevi Larsson! Jag skulle vilja kommentera skattetrycket på byggandet. Det är en återhållande faktor. Skatter och avgifter utgör 35 procent av nyproduktionskostnaden för en bostad. Det är kanske i den ändan man ska börja i stället för att ställa olika boendeformer mot varandra. Det tjänar ingenting till.Den orättvisa beskattningen mellan olika upplåtelseformer är faktiskt något som Alliansen har tillsatt utredningar om. Dessa ligger nu på den nuvarande finansministerns bord, och vi väntar nyfiket och med spänning på konkreta förslag om hur hon vill utjämna beskattningen mellan olika boendeformer.

Herr talman! Det är naturligtvis ingen självklarhet att gå på den skattemässiga diskrimineringen genom att ta bort de fördelar som finns för det ägda boendet. Man skulle i stället kunna angripa det från andra hållet och titta på vad vi kan göra för att minska den skattemässiga diskrimineringen av hyresrätten och på lång sikt kanske helt utradera den.Det ställer till stora problem att det är på det här sättet. Det här handlar inte om att gynna en viss boendeform. Det är ingen som säger att vi ska ha en omvänd skattemässig diskriminering där hyresrätten plötsligt ska gynnas på bekostnad av ägt boende. Vi behöver alla boendeformer.Den skattemässiga diskrimineringen i sig är orättvis och ställer dessutom till stora problem som drabbar de boende. När frågan utretts har man sett att en hyresgäst betalar mellan 11 000 och 40 000 kronor mer per år jämfört med den som bor i en ägd bostad.

Efterfrågan är viktig, och vi måste göra något.

Herr talman! Vi är alla överens om att det måste byggas mer. Det vi diskuterar här är vilka verktyg och medel vi har för att åstadkomma detta.Jag måste ge en komplimang till ministern. Mehmet Kaplan är en av de absolut mest sympatiska ministrarna. Han är en väldigt resonerande person. Men han är kanske också den minister som allra tydligast inte förhåller sig till en enda sakfråga för att åstadkomma mer byggande.Man kan till exempel ta det svar han nu har gett på interpellationen. Jag tänkte räkna upp de konkreta förslag som statsrådet presenterar. Han säger att miljonprogrammets flerbostadshus behöver moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Hur många bostäder ger det? Inte en enda. Det är mycket behjärtansvärda satsningar att försöka förbättra miljonprogrammet, men det ger inte en enda ny bostad.Ministern pratar om att infrastrukturen måste byggas ut. Det är jättebra. Det håller vi med om, men det skapar inte en enda ny bostad. Han pratar om att förbättra stadsmiljön. Det är också jättebra, men det skapar inte en enda ny bostad.Vi skulle vilja ha lite konkreta besked, Mehmet Kaplan. Vi vill veta vad du tycker. Du behöver inte presentera lagtext eller liknande. Vi vill bara att du uttrycker en vilja.Är du personligen positiv till att plocka bort länsstyrelsen som överklagandemyndighet? Är du personligen positiv till att försöka minska de kommunala särkraven där olika kommuner ställer olika krav vid byggande? Är du personligen positivt inställd till att minska de bullerregler som gör att det i många fall är nästan omöjligt att bygga små ettor?Vad tycker du personligen om att länsstyrelserna många gånger ställer till det väldigt för kommuner som vill bygga? Är du positiv till Alliansens inställning att göra byggandet till ett riksintresse som gör att länsstyrelser måste väga in bostadsbyggande på ett helt annat sätt?Vad tycker du om att korta ned tiderna i planprocesserna och att på allvar utdöma viten för kommuner som tar för lång tid på sig? Vad tycker du om Stockholmsöverenskommelsen och Sverigebygget?Vi gick till förhandlingsbordet med Stockholmskommunerna och sa: Vi satsar på infrastruktur, men då ska ni banne oss leverera bostäder. Vad tycker du om det? Du har under dina sex månader vid makten, som bostadsminister, inte uttryckt en enda åsikt om detta. Vi måste få kommunerna att på allvar börja exploatera och få ut mark till försäljning till byggnation.Det enda din regering föreslår är skattehöjningar på 23 miljarder, som ni plockar ur ekonomin. Blir det mer byggande av det? Nej, det blir inte en enda bostad till för att man höjer skatterna.Var snäll och uttryck en åsikt!

Herr talman! Jag tackar Mats Green och övriga debattörer för denna mycket intressanta diskussion. När jag var på väg hit med olika underlag för interpellationsdebatter tänkte jag att åtminstone två av interpellationerna säkert hade kunnat slås ihop. Men det är inte en fråga för mig, utan det hanterar naturligtvis talmanspresidiet. Jag vill ta upp ett antal frågor. Till Nina Lundström vill jag framföra en ursäkt för att jag inte hann svara på hennes frågor tidigare. Det är en frågeställning som jag tycker är särskilt viktig, nämligen: Vad avses med statlig medfinansiering av stadsmiljöavtal? Någon av debattörerna jämförde med debatten om Lars Tysklinds interpellation tidigare och sa: Varför lägger sig statsrådet i bostadsplanering när det handlar om kommuner och infrastruktur och inte när det handlar om Bromma, som i detta fall? I den här omgången tycker jag att ni var mycket mer samordnade än i tidigare omgång. Stadsmiljöavtalen, som jag också nämner i mitt svar, handlar om att kommunerna ska få bra stöd för att kunna bygga nya stadsdelar i områden som de annars inte får bebyggda, inte för att det inte finns något intresse från kommuninvånarna eller från människor som vill flytta till kommunen, utan för att byggbolagen av olika anledningar inte visar något intresse. De signaler vi får är att det handlar om lönsamheten och att dessa områden är perifera. Det är inga A-lägen, utan det är B-lägen i bästa fall och ofta C-lägen, som de kallas. Stadsmiljöavtalen leder till att kommunerna kan bygga ut kollektivtrafik till områden och på så sätt göra den marken mer värdefull och lönsam att bygga på. Staten bygger inte, utan det är kommunerna, fastighetsbolag och privata bolag som gör det. När denna typ av stöd ges är det ett sätt att visa riktning om vilken typ av byggande som vi vill se. Kollektivtrafik kan man inte bo i. Men utan kollektivtrafik kommer man inte att kunna bygga attraktiva stadsdelar i framför allt våra städer. Mer än hälften av Sveriges kommuner rapporterar att de har bostadsbrist. Det är inte bara Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Växjö, Skövde, Umeå och Luleå. Det är även andra kommuner, till exempel Karlskrona, som jag var i nyligen, och Kalmar, som jag också nyligen var i. Även områden norröver, utmed kusten, rapporterar om bostadsbrist. Detta är områden som är i behov av den typ av stöd som regeringen har med i vår budget. En del av det blev nedröstat, det som Mats Green kallar för nålpengar. Annat har vi nu för första gången på åtta år lyckats realisera. Jag är glad för det.

Herr talman! Vi har absolut ingenting emot stadsmiljöavtalen. Vi tycker att de är fantastiskt bra. Det som vi är kritiska emot är att man där egentligen inte har skrivit in några villkor för bostadsbyggnation. Man talar om att det handlar om att man ska kunna stötta bostadsbyggnation i perifera lägen. Gäller det även strandnära lägen? Det är i så fall intressant om man har ändrat sig där. Varför kan vi aldrig få besked om man har någon form av bostadspolitik över huvud taget? Jag efterlyser besked från regeringen: Vad har man för bostadspolitik? Det här duger nämligen inte, mina vänner. Vi har utmaningar i hela Sverige. Men det enda som man gör är att problematisera rent allmänt och uppträda mer som en kommentator än som ett statsråd. Det är, mina vänner, inte acceptabelt. Jag skulle återigen vilja ställa en fråga till både statsrådet och Hillevi Larsson. Konklusionen av det som Hillevi Larsson sa är att man egentligen vill och öppnar för att avskaffa ränteavdraget. Är det någonting som man överväger? Om man inte överväger det kan man för att utesluta detta säga att man absolut inte gör det. Men det har man inte gjort. Det gjorde inte Hillevi Larsson och inte heller statsrådet Kaplan. Jag skulle vilja ha detta klargjort. Statsrådet talar om en konstruktiv hållning. Konstruktivitet i min värld handlar faktiskt också om att göra saker. Konstruktivitet handlar inte om att bara tala och problematisera och sedan inte göra någonting.

Herr talman! Vi vill jättegärna föra konstruktiva samtal med regeringen och Mehmet Kaplan. Men det är lite svårt att föra konstruktiva samtal om man inte kan få en enda åsikt om ett enda förslag från Mehmet Kaplan om hur man kan få byggandet att öka. Jag räknade upp en lång lista med åtta olika punkter med konkreta förslag, och jag efterlyste vad Mehmet Kaplan rent allmänt tycker. Men jag fick inte ett enda svar. Han fortsätter att hemfalla till den argumentation som han hade i sitt första anförande om att det är infrastruktur, stadsmiljöplanering och energieffektivisering som ska lösa detta problem. Att satsa på miljonprogrammet ger inga fler bostäder. Att bygga infrastruktur är jättebra för den långsiktiga planeringen, och det är avgörande för tillväxten och så vidare. Men det är inte det som skapar byggnation av bostäder. Vi har gjort den största satsningen på infrastruktur på nästan fyra decennier, och det har inte förändrat grunderna för det låga byggandet i jämförelse med övriga Europa. Det är därför klart att det är någon annanstans som skon klämmer. Vi har dessutom en situation där våra byggbolag gör de största vinsterna och har de högsta kostnaderna i Europa. Då är det klart att det är någonting annat som spökar här. När vi presenterar konkreta förslag för detta vill Mehmet Kaplan inte ens kommentera dem. Då talar han allmänt om att vi ska föra konstruktiva dialoger. Vi måste tydligen återkomma med interpellationer i varje enskild sakfråga för att få ett ställningstagande från stadsbyggnadsministern.

Herr talman! Jag vill än en gång tacka interpellanten och debattörerna som har deltagit i den här debatten. Jag vill kommentera några saker. Det ena handlar om det som Fredrik Schulte tog upp i ett tidigare inlägg, nämligen att det skulle bli mindre intressant att investera i bostadsrätter. Det är precis det som företrädare för Fredrik Schultes parti har sagt inte var meningen. Det är dessa signaler vi har fått och som har föranlett oss att be Boverket att följa upp denna regelförändring, som är problematisk för unga och studenter. Ta vilken stad som helst i Sverige och fråga unga och studenter, vilket jag gör, och jag får många sådana samtal. De klagar över situationen med bostadsbrist. Men de klagar också över de bostäder som finns för andrahandsuthyrning, där priserna är extremt höga. Det är de signaler vi får. När det gäller frågan som Mats Green tog upp, om jag som statsråd uppträder som en kommentator eller inte, är det så att åtta år med borgerlig bostadspolitik har lett oss till den punkt där vi är i dag. Vi försöker ha en aktiv bostadspolitik. Vi har föreslagit vissa saker som har röstats ned här, och andra saker har vi fått igenom.Jag är glad för att vi har stadsmiljöavtal. Jag är lite beklämd och bekymrad över att det finns riksdagsledamöter i den här debatten som tycker att detta är nålpengar.